Fru talman! Eric Palmqvist har frågat mig hur arbetet med att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för gruv och mineralnäringen i enlighet med riksdagens tillkännagivande fortlöper samt om regeringen arbetar brett med tillståndsfrågorna så att förutsättningarna för övrig industri också adresseras som en konsekvens av tillkännagivandet. Svensk gruv och mineralnäring har stor betydelse för Sverige som land, men även i det regionala och lokala perspektivet samt faktiskt dessutom utanför Sveriges gränser. Det handlar om arbetstillfällen, välfärd och utveckling av ny teknik för en grön omställning samt om att ta hänsyn som tillförsäkrar en god och hälsosam miljö nationellt och globalt. Sveriges råvaruresurser ska nyttjas mer effektivt och hållbart. Prövningsprocesser och regelverk behöver ses över så att hänsyn tas till både samhällsnytta och lokal miljöpåverkan när ett projekt prövas. Det finns ett behov av att säkerställa mer effektiva och förutsebara tillståndsprocesser. I prövningen av ett projekt är det viktigt att bättre hänsyn tas till både projektets lokala miljöpåverkan och dess samhällsnytta, att en större andel av det värde som gruv och mineralnäringen genererar kan komma hela landet till del samt att man säkrar att oseriösa aktörer inte övervältrar kostnader på det allmänna. Regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning som ska se över hur minerallagen kan justeras för att skapa förutsebarhet i processerna utan att man för den skull kompromissar med vare sig grundläggande miljövärden eller ursprungsbefolkningens rättigheter. Översynen ska säkerställa att Sverige kan vara ett föregångsland för en hållbar utveckling inom gruvindustrin. I syfte att se över möjliga effektiviseringsåtgärder avseende tillståndsprövningen enligt miljöbalken togs departementspromemorian Anpassad miljöprövning för en grön omställning fram inom Regeringskansliet. Promemorians förslag bereds nu vidare. En del i detta är det uppdrag som lagts på Domstolsverket och länsstyrelserna att från och med i år kunna ta fram uppgifter om tillståndsprövningen. Uppgifterna ska rapporteras till Naturvårdsverket, som ska ansvara för att ta emot, sammanställa, analysera och presentera statistiken. En samlad statistik är viktig för att se hur lång tid handläggningen faktiskt tar och om det skiljer sig åt i olika delar av landet. I klimathandlingsplanen aviseras vidare en utredning i syfte att åstadkomma en mer effektiv och ändamålsenlig miljöprövning som möjliggör en snabbare omställning till fossilfrihet. Avsikten är att utredningen bland annat ska se över möjligheterna att underlätta för industrin att bidra till omställningen. Arbetet med att skapa mer effektiva och förutsebara tillståndsprocesser för såväl gruv och mineralnäringen som industrin i sin helhet pågår således i flera parallella processer.

Fru talman! Tack till näringsministern för att han stannar kvar och besvarar min interpellation! Svaret är till stora delar det jag hade förväntat mig, och i sammanhanget är det positivt. Det innehöll mycket gott. Det som är bekymmersamt är att det drar ut på tiden. Vi ser inte direkt några lösningar på problematiken kring tillståndsprocessen runt hörnet. Det är dock min uppfattning, eller ska jag säga förhoppning, att näringsministern har en ärlig och uppriktig ambition att komma till rätta med de problem som tyvärr kännetecknar de tillståndsprocesser som rör gruv och mineralnäringen. Svensk gruv och mineralnäring har, precis som ministern påpekar, en väldigt stor betydelse för Sverige som en exportberoende industrination. Det handlar om arbetstillfällen, välfärd, innovation och råvaruförsörjning för att möjliggöra utveckling av ny teknik för att kunna gå mot ett framtida samhälle där större miljöhänsyn tas. Man får heller inte glömma bort den strategiskt viktiga mineralförsörjningen i en tid då andra och nya mineraler efterfrågas som en konsekvens av västvärldens strävan att elektrifiera i högre grad. De värdekedjor som skapas när vår malm och våra mineraler förädlas till högspecialiserade slutprodukter bidrar till att skapa vårt välstånd. Sverige har en månghundraårig tradition som gruvnation, och i dag ligger vi i absolut framkant vad avser miljövänlig produktion och teknikutveckling på gruvområdet. Detta är någonting vi ska vara stolta över och rädda om. Tyvärr har orosmoln glidit in över den svenska gruvhimlen, och i stort sett hela gruvnäringen beskriver att otydliga och långsamma tillståndsprocesser är deras största problem och har varit det under en längre tid utan att regeringen har agerat. De tillståndsprocesser som utgör en förutsättning för att kunna påbörja prospektering eller för att beviljas en bearbetningskoncession upplevs som otydliga, långdragna, rättsosäkra och bristande i transparens. En del företag - jag är säker på att ministern känner till några av de värsta fallen - har levt i ovisshet i sex till åtta år eller längre utan att få ett slutgiltigt besked. Att detta leder till att Sverige får dåligt rykte som en nation där det är krångligt och osäkert att investera och etablera sig är oerhört illa och kan komma att skada oss på sikt. Faktum är att Sverige sjunker i rankningen när olika gruvnationer rankas utifrån investeringsattraktivitet. Detta är någonting som borde oroa näringsministern. Jag har en mycket positiv grundsyn på gruvindustrin, och det är kanske ingen hemlighet. Jag inser dess historiska betydelse, dess framtida potential och dess betydelse för att säkra vår välfärd. Jag vet att inte alla delar min entusiasm, men faktum är att de segdragna och oförutsägbara tillståndsprocesserna också är mycket destruktiva och demoraliserande för de sakägare som är kritiska till gruvetableringar. Många gånger handlar det om andra näringsidkare, till exempel renskötare och jordbrukare. Även golfanläggningar och liknande kan i lika hög grad vara beroende av klara besked för att kunna planera för verksamhetens framtid. Det är således hämmande både för gruvindustrin och för de näringar som hamnat i en intressekonflikt kring markanvändningen. Fru talman! Jag tror att näringsministern till stor del delar min oro och inser vikten av att få till stånd en lösning. Vad jag däremot inte kan låta bli att undra över är hur det inverkar på regeringens handlingskraft och vilja att ett av regeringspartierna har företrädare som för inte så länge sedan i denna kammare uttalade att det får vara slut med "curlandet av gruvindustrin".
Fru talman! Sverige ska bli det första fossilfria välfärdslandet i världen. Det är en ganska hög ambition som regeringen har satt upp för vårt land, detta både utifrån att vi behöver visa att det går att leva ett gott liv utan att förstöra miljön och det enda klimat vi har på den här planeten och för att vi tror att det i grund och botten är en mycket klok ekonomisk strategi för vårt land. Det kommer att stärka vår konkurrenskraft i en värld som i allt högre grad och allteftersom klimatproblemen gör sig påminda globalt kommer att efterfråga hållbara produkter och tjänster. För detta, fru talman, blir en storskalig elektrifiering nödvändig, precis som Eric Palmqvist säger. När det gäller transportsektorn känner alla till att vi får ut alltmer av hybrider och rena elbilar. När det gäller industrin har vi ett antal svenska bolag - SSAB, LKAB, Vattenfall - som tillsammans med Energimyndigheten försöker att lösa problemen med att man i dag när man producerar stål använder stora mängder kolbaserad energi, vilket gör att vi får enorma mängder koldioxid i atmosfären. Det handlar om stål utan kol. På område efter område finns alltså en vilja, och vi har mycket goda förutsättningar. Det är dock i dag ett dilemma och ett problem att många av de mineraler och metaller som krävs för att kunna elektrifiera storskaligt är beroende av import, såväl i Sverige som i Europa. Det är tyvärr så att vi av och till har fått rapporter om att en del av dessa mineraler och metaller, särskilt de sällsynta jordartsmetallerna, produceras på ett sådant sätt att det inte går att försvara etiskt och moraliskt. Det rapporteras om barnarbete, förgiftning av floder och löntagare som förgiftas av strålning med mera. Fru talman! Mot den bakgrunden är det viktigt att vi kan se till att skapa förutsättningar så att Sverige kan vara med och bidra till den här omställningen, såväl i vårt land som i vårt närområde. Jag tror att det är bra och viktigt. Samtidigt som vi gör det är det också viktigt att påpeka att en av anledningarna till att svensk gruvindustri kan hävda sig så väl, både när det gäller lönsamhet och hållbarhet, är att vi har haft strikta krav. Jag menar att det är viktigt när vi nu går fram och ska se över det här regelverket att vi fortsatt har ganska strikta krav för vad man får göra när man bedriver gruvverksamhet. Det som gläder mig, fru talman, är att gruvindustrin är helt med på noterna. Jag har inte mött en enda företrädare för gruvindustrin i Sverige som säger att nej, vi ska nog inte ta hänsyn till miljövärden eller de lokala förutsättningarna. Det finns en vilja. Däremot har det smugit sig in ett tvivel kring förutsägbarheten. Det har skett en praxisförskjutning, och det är mot den bakgrunden som vi nu ska se över regelverket och se till att vi får fram ett förslag som gärna får ha en bred förankring i riksdagen. En grundförutsättning för att kunna göra stora investeringar i längden är ju långsiktiga förutsättningar. Ska du investera 10-20 miljarder är det bra att veta att ett regelverk gäller över en längre tid. Det här arbetet är på gång. Direktiven för utredningen bearbetas just nu i Regeringskansliet, och när beredningen är klar är det också min ambition att presentera både direktiven och utredaren.
Fru talman! I partiledardebatten den 15 januari sade näringsministerns kollega, miljö och klimatministern, här i talarstolen "att Miljöpartiet kämpar för att göra Sverige oberoende av import av fossila bränslen". Hon framhöll sedan att mitt parti vill "låta den svenska befolkningen vara kvar i ett beroende av olja från diktaturer som gör att man är helt i händerna på vad som händer i Mellanöstern och i Ryssland". Jag hävdar med bestämdhet att precis samma argumentation kan föras när man ser till vårt importberoende av mineraler, inte minst när det gäller sällsynta och innovationskritiska mineraler och metaller. Om man börjar betrakta dessa råvaror som bränsle i alla de elbilar som inte minst Miljöpartiet talar om är det svårt att förstå att regeringen inte redan har tagit krafttag för att säkerställa att svensk gruv och mineralindustri har de bästa förutsättningarna. Hur ska annars elektrifieringen ske? Varifrån ska vi all koppar som behövs till nya ledningar för att elektrifiera våra vägar och anlägga en funktionell laddinfrastruktur? Hur ska ni bygga höghastighetsbanor och elektrifiera dem om inte malmen bryts? Hur ska vår fordonsindustri kunna ställa om till att producera elbilar när vi redan i dag är helt beroende av import av ett antal mineraler, däribland kobolt från diktaturens Kina och gruvor i Kongo där barn arbetar under vedervärdiga förhållanden? Vad händer när kineserna, som har en kraftigt ökande befolkning som blir alltmer köpstark, beslutar sig för att i första hand förse sin icke oansenliga fordonsindustri med dessa metaller för att få ned utsläppen på hemmaplan? I potten ligger 15 miljoner europeiska arbetstillfällen i fordonsindustrin. Smaka på den! Fru talman! Jag menar att regeringen inte kan tas på allvar i sitt prat om klimatomställning och elektrifiering om man inte samtidigt säkerställer att de råvaror som behövs för detta finns att tillgå. I Sverige har inga nya gruvor etablerats på över tio år trots att vi vet att fyndigheterna finns här. Företagen som vill prospektera och eventuellt bryta dem upplever sig motarbetade, och regeringen agerade inte förrän riksdagen tog tag i taktpinnen och riktade ett tillkännagivande till regeringen om att förenkla tillståndsprocesserna. För mig är detta smått obegripligt. Det är politik som inte hänger ihop. Man säger att man vill göra en sak, men i stället för att kratta manegen för att få det att hända häller man så mycket grus i maskineriet att det håller på att skära ihop. Mina frågor är: Tar statsrådet gruvindustrins oro på allvar, och ser regeringen helheten? Kommer ni att agera för att vi ska fortsätta att vara en stark gruvnation, eller är ni beredda att låta hjulen, bokstavligt talat, stanna som en konsekvens av att ett av regeringspartierna har en komplicerad syn på gruvor i allmänhet och allt som rullar i synnerhet?
Fru talman! Det gläder mig att Eric Palmqvist pratar om klimatomställning, för det är inte ofta man får den typen av signaler från Sverigedemokraterna. Tvärtom är det vanligare att det kommer tveksamma toner från Sverigedemokraterna: Pågår det över huvud taget någon människopåverkad klimatförändring på jorden? När det handlar om politik för klimatomställning och de åtgärder som behöver vidtas brukar Sverigedemokraterna generellt sett vara emot. De brukar rösta nej. Blir de för en gångs skull pressade brukar de tala om kärnkraft, som om det vore en lösning i ett land som redan i dag är ett av världens mest kärnkraftsberoende länder. Vi har kärnkraft. 40 procent av vår el kommer från kärnkraften. Så kommer det att vara i morgon. Så kommer det att vara om tio år. Fru talman! Om man tar det här på allvar och inte bara använder det som ett slagträ tror jag att det måste genomsyra all politik. För regeringen är det så, och jag kan lugna Eric Palmqvist med att säga: När jag pratar om de åtgärder vi ska vidta talar jag för hela regeringen. Den typ av polemik som Eric Palmqvist nu försöker måla upp en bild av finns inte, utan vi jobbar med dessa direktiv. Vi gör det med en övertygelse om att det är viktigt att få fram förutsägbarheten. Jag har en tät dialog med gruvindustrin, såväl enskilda bolag som organisationer, för att se till att vi får en bred översyn av regelverken. Dock ska jag höja ett varningens finger. Jag tror att Eric Palmqvist gör ett misstag om han tror att det bara handlar om regler. Regler är en del av detta. Regler är en viktig del men inte den enda. Jag tror att det är viktigt att man också följer upp implementeringen av dessa regler. Hur går detta till? Det är mot den bakgrunden man ska se det uppdrag som regeringen har gett till ett antal myndigheter - de har fått ett uppdrag att redovisa faktiska tider, så att vi får fakta på bordet. Jag tror inte heller att man ska underskatta intressekonflikter - jag tror att Eric Palmqvist och Sverigedemokraterna gör det väldigt enkelt för sig. Man ska inte låtsas som att det inte finns intressekonflikter. I princip är man ofta överens om att det är viktigt att vi kan producera järn, koppar och sällsynta jordartsmetaller i vårt land - jag tror för egen del att det är väldigt viktigt. Som exempel kan jag nämna att Sverige redan i dag producerar 70 procent av all järnmalm i Europeiska unionen, så vi är en stor gruvnation. Men man ska inte låtsas att det inte finns intressekonflikter. Jag möter fastighetsägare som säger: Ja, jag känner mig överkörd. Vi känner allihop till protesterna som finns på Österlen och i Småland. Man är nog inte principiellt emot gruvor, men man undrar: Varför måste de ligga här? Den typen av frågor kommer. Vi vet också att detta ibland kan vara i direkt konflikt med andra riksintressen. Allt detta måste balanseras så att Sverige kan vara en stark gruvnation, som på ett hållbart sätt kan bidra till klimatomställningen, men naturligtvis också en nation där vi ser till att det är strikta krav, så att inte människor upplever att det är fritt fram att göra allt möjligt. Så upplever jag inte att gruvföretagen och gruvindustrin vill göra. Det är mot den bakgrunden, fru talman, vi måste göra detta ordentligt. Vi måste göra det på ett sätt som är hållbart över tid, och implementeringen ska vara i linje med de intentioner som vi sedan kommer fram med i lagförändringar.
Fru talman! Tack, näringsminister Baylan, för dina svar! Jag ser fram emot att inom en snar framtid få ta del av både utredningen och de förslag som regeringen kommer att presentera för att säkerställa att orosmolnen skingras för en av Sveriges viktigaste basindustrier, nämligen gruv och mineralindustrin. Detta är oerhört viktigt för att trygga vår särställning som exportnation och kunskapsnation. Det är också viktigt ur en säkerhetspolitisk aspekt i en värld där vi blir fler människor och fler som får ökad levnadsstandard samtidigt som krav reses på att vi ska ställa om till eldrift för att göra oss oberoende av fossila energikällor. Sveriges betydelse och roll som gruvnation kan säkerställas, men då behöver rätt politiska beslut fattas. Det låter på näringsministern som att ambitionen finns trots att problematiken med tillståndsprocesserna tillåtits att bli så omfattande att en majoritet i denna kammare riktat ett tillkännagivande till regeringen om att man ska presentera ett förslag till lösning. Därför är jag, trots ministerns till synes välvilliga inställning, alltjämt orolig och kommer så att vara fram tills jag ser konkreta förslag till lösningar som verkligen tryggar denna närings förutsättningar att verka framgångsrikt i vårt land. Jag hoppas att det är möjligt för regeringen att fatta de beslut som behövs för att ge svensk gruvindustri kortare och tydligare tillståndsprocesser trots att det ena regeringspartiets företrädare mer eller mindre regelmässigt ifrågasätter allt vad gruvor heter.
Fru talman! Vi är i en föränderlig tid, då behovet av att ställa om till ett mer hållbart sätt är stort. Vi lever i en tid där de geopolitiska förändringarna är snabba och där säkerhetsläget har försämrats. Vi lever i en tid där pessimismen i vissa delar har gripit tag i både länder och befolkningar. Mot den bakgrunden, fru talman, är det väldigt viktigt att Sverige är ett föregångsland när det gäller att visa att det går att lösa många av dessa utmaningar och göra det på ett sådant sätt att det är hållbart för miljö och klimat och dessutom bra för jobbskapande och för ekonomisk tillväxt. Fru talman! Jag skulle säga att vi har fantastiska förutsättningar för detta, just eftersom vi har varit noga med att ställa strikta miljökrav och just eftersom vi har varit noga med att människor inte ska känna sig överkörda. Vi är i våra processer också transparenta och hållbara i ett demokratiskt perspektiv. Det handlar i grund och botten om att vi använder våra naturresurser på ett sätt som gör att vi kan visa att det kanske går att transportera sig utan att skapa en massa utsläpp ute i atmosfären från fossilbaserad energi. Vi har skogsprodukter som kan bli biodrivmedel av olika slag. Vi har en gruvindustri som, rätt hanterad, på ett hållbart sätt och med respekt för lokala intressen kan leverera mineraler och metaller som kan hjälpa till i elektrifieringen i såväl transportsektorn som vår industri. Fru talman! Många av de här frågorna är inte enkla - det finns intressekonflikter. Men förutsättningarna för vårt land är goda.